Fru talman! Det är rätt att diskussionerna i Nordiska ministerrådet, senast i Åbo, har varit mycket besvärliga och att arbetsgivarföreningarna i de olika nordiska länderna har varit benhårda. Men diskussionen senast visade faktiskt på vissa öppningar. Lars-Ove Hagberg hade en följdfråga om hur länge vi skall vänta. Jag sade i mitt svar att arbetsgruppen inom Nordiska ministerrådet under våren 1988 kommer att lägga fram en slutrapport. Beträffande etappindelningen får vi vänta åtminstone till våren 1988. Beträffande samarbetet i Norden: Om länderna i Norden har de bästa förutsättningarna att komma överens också på detta område, är det ju ingen nackdel att starta ett sådant här arbete över nationsgränserna i Norden, som ett steg att komma vidare i övrigt. Jag tror faktiskt att en svensk lagstiftning i sig har mindre betydelse, även om den har stor betydelse för dem som arbetar inom svenska koncerner. I OECD:s uppförandekoder finns det signaler som också arbetsgivarna har accepterat. Det gäller främst information. Jag är naturligtvis medveten om att information inte är det enda som man i det fackliga arbetet skall arbeta med.

Fru talman! Det hela blir egentligen inte bättre av denna förklaring. Även om det på det nordiska planet finns vissa öppningar, vet vi ju här i riksdagen — efter den deklaration som har gjorts inför arbetsmarknadsutskottet — att Svenska arbetsgivareföreningens bestämda ståndpunkt är att man inte tänker tillåta den här verksamheten. Jag anar vad som är skälet till att det här inte längre är aktuellt för den socialdemokratiska regeringen. Hade det handlat om inflytande över medbestämmandet, så att man hade kunnat bygga ihop fack och företagsledningar på olika nivåer, hade det säkert kommit förslag från regeringen. Men vad det här egentligen gäller är att de fackliga organisationerna över gränserna skall sammanträffa, utbyta erfarenheter och kansket.o.m. lägga upp en egen strategi och taktik. Därför kan dett.o.m. vara så att den svenska regeringen, på grund av den tredje vägens politik, drar sig för att agera — jag misstänker det. Detta är i så fall oerhört allvarligt. Vi här i Norden skall alltså vänta till 1988 innan det kommer förslag beträffande frågan. Detta tolkar jag egentligen som ett löfte. Händer det ingenting i Norden på detta område till våren 1988, så kommer det en lagstiftning — jag kan inte förstå annat. Men det händer ju saker nu, inte främst i Norden utan i Europa och världen i övrigt. Det är ju där som internationaliseringen går snabbt. Om samgåendet mellan ASEA och BBC kunde ske på några veckor, när kommer då nästa affär? Vad är det för arbetare i vårt land som nästa gång skall snärjas in av avtal slutna på mycket hög nivå utan att det finns en lagstiftning? Det är ju egentligen detta som är huvudfrågan, inte frågan om vad som händer i Norden. Såvitt jag förstår är regeringen inte beredd att stärka de fackliga organisationernas möjligheter på detta område. I mitt län råder i dag mycket stor oro för utvecklingen, eftersom det där — i Ludvika — finns ett stort ASEA-företag. Det sägs att Ludvika nu skall bli det stora centrumet för verksarcheten. Naturligtvis gläds man över uttalanden om att det skall satsas på Ludvika, att det skall satsas på forskning och utveckling. Men oron finns för vad som skall hända i nästa etapp. Vad kommer denna koncern att göra sedan? Frågan är vad vi då har för lagstiftning. Vad kommer att hända? Jag tror att regeringens svar tyvärr bekräftar de farhågor som jag har haft, nämligen att man inte är intresserad av de arbetandes rätt och möjligheter. När de fackliga organisationerna inför arbetsmarknadsutskottet redovisade tio års erfarenheter av MBL var deras första konstaterande att medbestämmandelagen inte innehåller många konkreta rättigheter. Det är just dessa rättigheter som de arbetande efterlyser för att kunna försvara sig och sina positioner.

Fru talman! Alf Svensson har i sin interpellation tagit upp användningen av kemiska bekämpningsmedel inom äppelodlingen och frågar om jag anser att situationen är acceptabel när det från larm i början av 1980-talet tar åtskilliga år till det att berörda myndigheter börjar presentera förslag till åtgärder. Alf Svensson har också frågat om jag avser att vidta några åtgärder för att få en snabbare hantering av eventuella ärenden i framtiden och när vi kan vänta åtgärder, t.ex. skärpta gränsvärden, mot de importäpplen som innehåller mycket höga resthalter från bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel används i äppelodling för att förhindra angrepp av svamp och skorv samt för att bekämpa skadeinsekter. I Sverige är det kemikalieinspektionen som bestämmer vilka bekämpningsmedel som får användas. Livsmedelsverket bestämmer vilka rester som kan tolereras i livsmedlen. Dessa högsta tillåtna halter, ofta kallade gränsvärden, sätts på en betryggande låg nivå utifrån den kunskap om ämnenas giftighet som finns tillgänglig. Att enbart fastställa gränsvärden utan att kontrollera efterlevnaden är otillräckligt. Livsmedelsverket har därför en relativt omfattande kontroll av såväl inhemskt odlade som importerade frukter och grönsaker. Varje år analyseras flera tusen prover. Med de känsliga analysmetoder som numera finns, kan man påvisa mycket låga halter av flera hundra bekämpningsmedel. Som regel innehåller mer än hälften av proven inga eller mycket låga resthalter. I de fall livsmedelsverket upptäcker ett överskridande kan saluförbud utfärdas. Nästkommande partier från det aktuella landet eller den svenske odlaren måste därefter provtas, analyseras och godkännas innan de får saluhållas. Kostnaderna för dessa undersökningar tas ut av importören eller odlaren. Importörer, grossister, odlare, massmedier m.fl. får regelbundna rapporter om analysresultaten. Detta gör att kontrollen också har en allmänt förebyggande effekt. Kemikalieinspektionen och livsmedelsverket arbetar kontinuerligt med frågorna om att kunna sänka gränsvärdena för bekämpningsmedel i bl.a. frukt. Vissa medel har förbjudits helt under 1980-talet. För andra har användningen begränsats. För närvarande pågår en intensifierad genomgång hos myndigheterna av användningen av bekämpningsmedel. Myndigheternas verksamhet på området synkroniseras. Genomgången avser både frågorna om godkännande och gränsvärden. Myndigheternas genomgång kommer att resultera i skärpningar av bestämmelserna på området. Skärpningarna bör kunna träda i kraft under våren 1988 och gäller både importerad och inhemskt odlad frukt. För att ytterligare begränsa användningen av bekämpningsmedel förs diskussioner mellan myndigheterna och odlarna om övergång till sådana alternativa odlingsmetoder som medger en minskad användning av medlen.

Fru talman! Jag ber att få tacka jordbruksminister Mats Hellström för svaret. För flera år sedan läste jag ett tidningsreportage om hur man i ett känt fruktodlingsdistrikt här i Sverige besprutade frukten sju gånger under säsongen. Det var sannerligen ingen uppmuntrande läsning. Fru talman! Kemikaliesamhället är över oss och tillåts breda ut sig. Jag vill säga tillåts manipulera oss på ett fruktansvärt — ja, det var ett lämpligt ord — sätt. I dag står vi litet till mans vid fruktoch grönsaksdiskarna, vänder och tittar och plockar åt oss det som ser felfritt ut, det som saknar skavanker. Det som har en liten fläck eller ser anfrätt ut eller har litet skorv vill vi inte ha. Äpplen skall vara blanka och se polerade ut. Frukten skall i det närmaste vara balsamerad. Denna inställning måste vi komma bort ifrån. Det är faktiskt så att vi i stället borde välja de äpplen som har litet skorv, eftersom vi kan utgå ifrån att sådana äpplen i varje fall inte är hårt besprutade mot skorv. Det sägs ofta att man måste spruta mot rönnbärsmal — annars får man ingen frukt. Och så nyttjar man gifter, som sannerligen är vida värre att få i sig än några gångar efter rönnbärsmal. Just denna inställning och detta synsätt måste jordbruksdepartementet börja agera emot. Ibland finns det fog för att tro att de starka kommersiella krafter som gör sig gällande på alla möjliga områden gett oss en förvänd uppfattning om skönhet hos både människor och frukt. Man tror att man skall kunna hålla "fast vid och skapa någonting som är perfekt. Vår livsstil har tydligen blivit sådan. Människorna skall se ut som Afrodite eller Apollon livet ut. Rynkor och skrynklor skall inte få finnas. De skulle vara tecken på att skönheten förgår — en vanvettig inställning. Faktum är ju att detta estetiksyndrom gör sig gällande också beträffande frukt och grönsaker, inte bara beträffande människor. Fru talman! Jag tycker att ansvariga politiker och institutioner enbart naggar kemikaliesamhället i kanten. Det räcker inte att få besprutningssamhället att hejda sig en del. Det räcker inte, anser jag, att få kemikalietrenden att bromsas upp i sin ökningstakt. Vi måste nu göra helt om, eller hur? Nu sysslar kemikalieinspektionen med att analysera. Det är bra, men det kommer att ta många år innan man hunnit någon vart. Inte kommer man någonsin att kunna analysera alla samverkande effekter — vad som händer när ett kemiskt ämne får möjlighet att reagera ihop med ett annat. Det behövs, fru talman, extraordinära åtgärder för att den gamla fina devisen, att ett äpple om dagen håller doktorn borta, skall te sig riktigt sann i dagsläget. Nyligen blockerade, som vi alla vet, bönder importlaster av råg. Jag tycker det var hedervärt. Och visst känns det tillfredsställande att ett parti gurka från Spanien stoppades. Men i det första fallet var det bönderna själva som ställde upp och inte någon myndighet. När man läser jordbruksministerns svar kan man få uppfattningen att det inte slinker igenom några partier med restsubstanser eller för höga giftmängder. I stället är det allt så — eller hur, jordbruksministern — att det är en ren sinkadus om myndigheten kommer på den olagliga frukten och de alltför giftiga grönsakerna. Det finns ingen äppelodlarkår som kan hjälp myndigheterna att täppa till vid kajerna, och det tror jag annars hade behövts. Låt mig få fråga om jordbruksministern är beredd att medverka till att konsumenten blir upplyst om vilka gifter frukten besprutats med. Är det rimligt att konsumenten skall sväva i okunnighet om hur hans livsmedel har behandlats? Det rimliga vore självfallet också en omvänd prissättning, så att avgifterna på kemikalier blir så höga att den besprutade frukten blir dyrare och den obesprutade på så sätt billigare. Hur ser jordbruksministern på en sådan omvänd prissättning? Efter larm har nu tydligen ämnet kaptafol förbjudits. Det är förstås bra, men det är ju i synnerhet cancerforskaren Lennart Hardells förtjänst, om jag har förstått saken rätt. Men gifter som polpet, benomyl och kaptan får förekomma, låt vara med stramare gränsvärden. Det finns också en rad antimögelpreparat som bör uppmärksammas. Det blir förstås nästa stora historia i etermedia. Ett ämne bland dessa antimögelpreparat heter mankoseb, och det finns ännu ingen dokumentation om huruvida det är cancerframkallande eller ej. Det används, men vi vet inte hur det påverkar oss genetiskt, om det ger fosterskador etc. Kemikalieinspektionen och livsmedelsverket kommer traskande för långt efter, fru talman! Fru talman! Det behövs, precis som det står i interpellationssvarets sista stycke, satsning på alternativa odlingsformer. Men på sådan odling satsas det inte nämnvärt, och jag vill fråga jordbruksministern om han nu är beredd att satsa litet mer rejält på alternativa odlingsformer också när det gäller fruktodlingar, och i så fall hur mycket? Det krävs i förstone en rejäl forskningsinsats — det har ju inte forskats nämnvärt på det här området. Kemikaliekonsortierna har i stort sett fått härja fritt, och forskningen har i alltför hög grad anpassats till kemikaliekonsortierna i stället för att gå motvalls.

Fru talman! Jag delar i mycket den beskrivning som Alf Svensson har gjort av vilka problem konsumenterna möter i affärerna och också hans beskrivning av hur man till det yttersta försöker få frukten att se vacker ut i stället för att presentera näringsinnehåll osv. för konsumenterna. På den punkten vill jag säga att livsmedelsverket har i uppgift att göra upp ett förslag till märkning av livsmedel över huvud taget som skall vara mera konsumentinriktat än vad dagens bestämmelser innebär. Vi är också uppenbart överens om att det är viktigt att stimulera alternativa odlingsmetoder. Redan nu går myndigheterna ut till odlarna och diskuterar möjligheten att driva alternativ odling. Dessutom förekommer det ju en omfattande forskning kring alternativa odlingsmetoder. Jag anser det viktigt, vilket uppenbarligen också Alf Svensson gör, att vi fortsätter med detta. Det är klart avgörande att finna former och metoder som gör att man slipper använda så mycket olika kemikalier som nu. När det är sagt, att vi är överens på många punkter, vill jag dock framhålla att jag tycker beskrivningen att våra myndigheter släpar benen efter sig, att det kommer att ta många år osv., inte stämmer — i varje fall inte nu. Kemikalieinspektionen är en ny myndighet, som med stor kraft och stort engagemang har gått in för sin uppgift, och livsmedelsverket har också trappat upp sitt arbete på detta område. Det är faktiskt så att när de gränsvärden, som man nu mellan myndigheterna vill skärpa ytterligare, väl genomfördes var Sverige ofta först ute med sänkningarna, tidigare under 80-talet. Vi har för flera år sedan vidtagit sänkningar utöver vad de internationella värdena i det s.k. kodexarbetet innebär. Sverige har alltså varit föregångare och skarpare än andra länder, men att vi bör gå vidare tror jag också vi är överens om. Så sent som för tio dagar sedan — detta var Alf Svensson själv inne på — totalförbjöds import av frukt som innehåller kaptafol. För att påskynda handläggningen i de enskilda importkontrollärendena överväger livsmedelsverket nu att anlita ytterligare ett laboratorium för analyserna. Verket arbetar också på att öka snabbheten i den databearbetning som behövs. Vidare överväger livsmedelsverket att totalt sett öka importkontrollen när det gäller rester av bekämpningsmedel. Till detta kommer att kemikalieinspektionen, som sagt, gör en allmän översyn av alla bekämpningsmedel. Det är alltså ett ganska intensivt arbete som bedrivs. Detta är också ett svar på de frågor Alf Svensson har ställt i sin interpellation. Myndigheterna intensifierar således sitt arbete nu. Man driver dessa frågor hårdare än tidigare, och det är nödvändigt att så sker. Sedan vill jag bara tillägga att det inte är en sinkadus om man hittar något eller inte. Man kontrollerar importen systematiskt. Dessutom kontrollerar man importen av frukt och grönsaker noggrannare än man gör när det gäller den inhemska produktionen. Ändå är det faktiskt inte enbart importen som innebär problem. Det är så, att man beträffande kvarvarande medel — kaptafol är ju ett medel som har varit totalförbjudet i Sverige ända sedan 1970-talets slut — har tillåtit låga gränsvärden för import. Men nu har man sagt helt nej, eftersom man har upptäckt ytterligare risker. Man har därför totalförbjudit sådan import. Men när det gäller övriga medel som Alf Svensson nämnde — kaptan, folpet, polpet och benomyl — kan man sammantaget säga att antalet överskridanden av gränsvärdena det här året inte har varit stort. Relativt sett har det dock faktiskt förekommit fler överskridanden av gränsvärdena när det gäller den svenska produktionen än när det gäller importen. Beträffande nämnda medel ligger den svenska produktionen i så fall något sämre till. Nu skall det dock framhållas att såväl import som svensk produktion i stort sett uppvisar mycket få överskridanden. Det är alltså inte enbart importen som är ett problem. Därför är det viktigt att skärpningen av kontrollen gäller såväl svensk produktion som import.
Fru talman! Jag borde naturligtvis i mitt inlägg ha sagt att det är tillfredsställande att jordbruksministern här markerar att det kommer ytterligare en skärpning under våren 1988. Detta vill jag således gärna ha med i protokollet. Sedan undrar jag självfallet — jordbruksministern säger ju här att man arbetar med märkningen och att denna skall bli bättre — vad man då inriktar sig på. Jag skulle således vilja höra vad jordbruksministern har att säga om önskemålet att konsumenten skall få besked om vilka ämnen livsmedlet — i det här sammanhanget frukten — har behandlats med. Det skall inte bara finnas uppgifter om när frukten förpackats etc. Jag är inte helt övertygad, Mats Hellström, att det är en korrekt beskrivning att säga att det sker en omfattande forskning beträffande alternativa odlingar. Det är klart att det är ett relativt begrepp. Men skulle inte Mats Hellström och jag kunna vara överens om att forskningen borde kunna vara mycket mer omfattande — för det har varit en eftersläpning i detta sammanhang. Om man tar kontakt med någon av de odlare som vi har på detta område, märker man att odlarna mycket ofta är vilsna. De säger: Vi gör så gott vi kan. Vidare hoppas man på ett rikare fågelliv — och det gör man säkert med all rätt. Man använder skummjölk, nässelvatten osv. Men några forskningsresultat kan man inte precis ty sig till. Jag vet sannerligen inte till vem man skall hänvisa alla som är villrådiga. Det är inte så att jag menar att man på kemikalieinspektionen eller på livsmedelsverket släpar benen efter sig. Vad jag menar är att resurserna inte är tillräckliga. Sedan tror jag inte att de någonsin kommer att bli det. Det är ju det famösa i det här sammanhanget. Kemikaliesamhället har ju, som jag sade, brett ut sig så oerhört starkt. Det bara sväller och sväller. Jag vill sedan, fru talman, nämna antimögelgiftet mankoseb, som det inte finns någon dokumentation om. Jag begär självfallet inte att jordbruksministern skall presentera en sådan här i dag. Jag nämnde den saken bara för att visa att kemikaliesamhällets cirklar ständigt vidgas. Därför tror jag att vi måste få till stånd en omsvängning när det gäller inställningen över huvud taget i detta sammanhang. Det får alltså vara litet skorv på frukten. Det får finnas inslag som inte visar på perfektionism. Man skall söka det giftfria i stället för att försöka åstadkomma så små giftmängder som möjligt.
Fru talman! Jag håller med Alf Svensson om, att när det gäller arbete med forskning om alternativa odlingsformer såväl på detta område som inom jordbruket över huvud taget, har andra länder släpat efter Sverige. Sverige har också tidigare än andra länder insett att den utveckling som Alf Svensson beskriver inte är hållbar för framtiden utan att den utveckling som leder till ökad kemikalieanvändning i jordbruket måste brytas. Därmed har Sverige, i relation till de insatser som har gjorts tidigare, gått före och går även nu före med forskningsprogram, som givetvis ännu inte har gett resultat. Jag håller med Alf Svensson om att det är önskvärt att det fanns mera när det gäller forskningsresultat. Det har i alla fall skett ett trendbrott på den punkten i Sverige, och det är viktigt att fortsätta på den vägen. När det gäller konsumentinformation och märkning är det många olika aspekter som skall vara tillfredsställande för konsumenterna, t.ex. pris, färskhet och frånvaro av bekämpningsmedel, där det nu finns märkningssystem för giftfri odling. Livsmedelsverket arbetar med att ta fram system som skall vara enklare, klarare och tydligare för konsumenten. Det är inte alltid givet att det är en lång uppräkning av kemiska medel som är enklast för den vanliga konsumenten. Det är alltså en svår uppgift att ge information till konsumenten om att en vara inte är starkt besprutad och att göra det på ett sådant sätt att konsumenten förstår, utan att ange kemiska formler men ändå vara så precis att märkningen inte leder vilse. Det är också viktigt att det i konsumentinformationen ingår uppgifter om sådant som Alf Svensson talar om. Vaxning och polering förekommer ofta på importerade äpplen, och man går nu igenom i vilken mån detta kan innebära risker. Det är också viktigt att notera att man i många länder som framställer dessa äpplen som säljs till Sverige och andra länder har för vana att skala äpplena, vilket vi inte gör i Sverige, där traditionen har varit en annan, innan besprutningarna och poleringarna började göras. Det är givet att detta är aspekter som konsumenten bör få del av. Jag känner mig lika litet som Alf Svensson tilltalad av dessa vackra och aptitretande men utomordentligt polerade och vaxade äpplen som finns i affärerna — även om detta inte innebär stora hälsorisker.
Fru talman! Jag vill också gärna säga att svenska fruktodlare naturligtvis skall känna sig hedervärda jämförda med många fruktodlare som exporterar frukt hit. Det finns uppenbarligen en stor efterfrågan på alternativt odlad frukt. En förutsättning för att dessa odlare skall få vind i seglen är att de kemikalier som används för besprutning kommer att beskattas så rejält att det blir möjligt för odlarna att få en utkomst från sina odlingar. I början av Mats Hellströms svar står något som låter utomordentligt bra: ”Dessa högsta tillåtna halter, ofta kallade gränsvärden, sätts på en betryggande låg nivå utifrån den kunskap om ämnenas giftighet som finns tillgänglig.” Jag förstår att man inte kan göra något annat, men jag hoppas att Mats Hellström är överens med mig om att man här känner en ängslan. Även om effektiviteten ökar och gränsvärdena pressas ned, vet vi genom en enkel historisk tillbakablick att t.ex. hormoslyr ansågs vara ofarligt. Jag minns mycket väl — och det gör nog Mats Hellström också — bilderna på dem som drack hormoslyr. I dag säger forskarna, relativt få år efteråt, att den som exponeras en eller två dagar för hormoslyr kan få cancer. Därför måste hela detta komplex vändas. Det räcker inte att göra människor tillfredsställda, nöjda och lugna genom att sänka gränsvärden, då den kunskap som vi har i dag kan visa sig vara ett styckeverk i morgon.
Fru talman! Jag delar Alf Svenssons synpunkt. Vi har skäl att i viss mån vara oroade för att medel, precis som Alf Svensson säger, senare när forskningen kommit längre och kunskaperna utvecklats, visar sig innebära risker som man i dag inte har kunnat förutse, detta trots att vi för närvarande genom den forskningsinsats som görs internationellt anser oss ha betryggande kunskaper om medlen och bedömer dem vara icke giftiga. Det finns sådana risker, jag håller med Alf Svensson om det, med den kemikalisering av jordbruket och trädgårdsnäringen som har pågått. Därför menar jag att det är viktigt att vi nu gör ett trendbrott och inriktar oss på att minska användningen av kemikalier och inte öka den. Detta kommer att ta tid. Det vore fel att säga någonting annat. Det är inte gjort i en handvändning. Det går inte att ta fram alternativa metoder på ett enkelt sätt. Därför kommer det säkert att uppstå många problem på vägen. Men det är mycket viktigt att vi nu har inriktningen att gå mot en minskad kemikalieanvändning och inte mot en ökad kemikalisering av jordbruket.

Herr talman! Göthe Knutson har frågat mig om jag anser att utlandsresor är angelägna eller nödvändiga inslag i behandlingen av narkotikabrottslingar inom kriminalvården och om det är vanligt med semesterresor på statens bekostnad för intagna. Enligt 34 § lagen om kriminalvård i anstalt kan en intagen — om det finns särskilda skäl — medges vistelse utanför anstalt under lämplig tid. En förutsättning för en sådan vistelse är att den intagne kan bli föremål för särskilda åtgärder som kan antas underlätta hans anpassning i samhället. För vistelsen skall ställas de villkor som anses nödvändiga. Frågor om vistelse utanför anstalt prövas av kriminalvårdsnämnden om den intagne har dömts till fängelse i lägst två år och i annat fall av den övervakningsnämnd till vars verksamhetsområde anstalten hör. När det gäller det fall som avses i interpellationen kan jag upplysa Göthe Knutson om att kriminalvårdsnämnden i maj 1986 beslöt att den intagne skulle placeras i familjehem. Den intagne, som avtjänar ett längre fängelsestraff, begärde för en tid sedan hos kriminalvårdsnämnden att som ett led i den pågående behandlingen få göra en resa till Egypten. Sedan övervakningsnämnden avstyrkt denna begäran tog han tillbaka sin ansökan. Jag har för egen del svårt att tänka mig en situation där en utlandsresa skulle utgöra en nödvändig del av en sådan behandling.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag uppfattar det som ett väldigt rakt svar. Jag uppfattar det också som att statsrådet har uppfattningen att det inte är nödvändigt att interner åker på utlandsresor på skattebetalarnas bekostnad. Då inställer sig frågan: Vad avser statsrådet att göra nu för att sådana resor framdeles inte skall ingå i kriminalvårdens behandlingspro gram? I det här fallet har nämligen, herr talman, kriminalvården varit inställd på att en intern, dömd till ett långvarigt fängelsestraff, skulle få resa utomlands, göra en semesterresa till Egypten.

avsett för en resa — i detta fall en lång resa — tillsammans med den som äger hemmet. Dessutom skulle kriminalvården tillskjuta ytterligare 5 000 kr. För min del läste jag om fallet i Aftonbladet, en socialdemokratisk tidning. Väldigt många blev förvånade över uppgiften i artikeln om att man inom kriminalvården gav sådana här speciella extra expenser. Många frågade mig och säkert även andra riksdagsledamöter: Finns det någon möjlighet för en person som icke har gjort sig skyldig till brottslig verksamhet att på statens, skattebetalarnas, bekostnad göra en utlandsresa av det här slaget? Den frågan har jag också ställt till justitieministern. Det vore intressant att få höra justitieministerns svar. Det har funnits tidningsuppgifter om att en resa var planerad till ett land i Nordafrika. Jag har från riksdagens utredningstjänst fått veta att kriminalvårdsnämnden den 28 november 1985 beslöt att en intern som ett led i behandlingen skulle få följa med på en två veckors resa till Marocko. Resan skulle företas i grupp tillsammans med de övriga klienterna på behandlingshemmet och hemmets föreståndare. Avresedagen var den 5 december 1985. Det är naturligt att väldigt många i vårt land — jag skulle tro en större del av allmänheten — finner det något stötande att sådant här kan ske. Personligen är jag övertygad om att det måste finnas vad man kan kalla morötter i ett behandlingsprogram inom kriminalvården. En intern måste ha någonting att se fram emot utöver friheten, även om detta måste vara det väsentliga. Jag kan föreställa mig att det skulle kunna ges gratifikationer av något slag, men inte just i form av utlandsresor. Nu utgår jag från att de fakta angående kriminalvården som jag redovisat är korrekta — riksdagens utredningstjänst är en utomordentlig institution som inte gör fel. Det är alltså ett faktum att en lyxresa till utlandet kan ingå i ett behandlingsprogram. Det finns myndigheter som har sagt ja. Just i det här fallet var det förargligt för internen som skulle till Egypten att spionen Bergling skulle promenera ut i friheten, en följd av att det inte fanns något ansvar för denne landets ende spion. I den vevan stod den notis jag refererat i Aftonbladet. Det är helt naturligt att övervakningsnämnden i det läget sade nej. Därför tog internen tillbaka sin önskan. Det kan man förstå. Nu finns emellertid 10 000 kr. avsatta genom den utbetalning som speciellt anstalten Hall gjort för en resa. Man kan fråga sig: Hur skall dessa pengar användas? Jag vill, herr talman, i all hövlighet be att av statsrådet få veta svaren på dessa mina frågor samt på frågan huruvida en vanlig svensk som inte gjort sig skyldig till brottslig verksamhet kan få lov att på statens bekostnad åka ut till något härligt semestermål.

Herr talman! Det är glädjande att justitieministern säger: ”Jag har för egen del svårt att tänka mig en situation där en utlandsresa skulle utgöra en nödvändig del av en sådan behandling” — dvs. en behandling av brottslingar dömda för grova narkotikabrott. Men det handlar inte bara om utlandsresor. Vi hade ju också en berömd inlandsresa, varför det är intressant att höra vad statsrådet anser även om liknande inlandsresor. Vi hade de resande teaterfångarna, som for land och rike runt som ett resande teatersällskap och gav fängslande föreställningar, bl.a. i Göteborg, och då naturligtvis passade på att rymma. Där bestod behandlingen i att man utbildade dem till goda skådespelare, så goda skådespelare att de duperade kriminalvårdschefen i Kumla, som — trots att fångarna hade varit borta i fem timmar — trodde att de skulle komma tillbaka. Det var ju utsålt hus i Göteborg till föreställningen kl. 19.30, och en sådan föreställning ville väl inte dessa fångar missa. Kriminalvårdschefen uppfattade det alltså som självklart att de skulle inställa sig, eftersom de naturligtvis skulle ta större hänsyn till teaterpubliken i Göteborg än till vad som står i bestämmelserna. Det står i 34 §, vilket anges i svaret, att en förutsättning för vistelse utanför anstalt är att ”den intagne kan bli föremål för särskilda åtgärder som kan antas underlätta hans anpassning i samhället”. Men här har vi den ena historien efter den andra där det verkar som om de åtgärder som har vidtagits i stället underlättar rymning från anstalten. Det räcker inte med att statsrådet har svårt att tänka sig en situation där en utlandsresa skulle utgöra en nödvändig del av en behandling. Därför undrar jag om inte statsrådet finner det angeläget att för kriminalvårdsnämnden göra ett klarläggande i de här frågorna.

Herr talman! Det familjehem som är aktuellt är ett hem som närmast kan jämföras med ett litet behandlingshem. Där har man folk av olika slag som behöver stöd och hjälp därför att de har hamnat vid sidan av det som är normalt levnadssätt i samhället. Man försöker hitta olika metoder för att rehabilitera narkotikamissbrukare och andra. Man har berättat för mig att i vistelsen på det här familjehemmet ingår det som ett pedagogiskt instrument att man skall spara pengar för en utlandsresa. De klienter som finns här skall betala av sina fickpengar för att vara med och finansiera resan, och så försöker man få fram pengar också på annat sätt. De informationer som Göthe Knutson och jag har är litet olika. Det är riktigt att avgiften på detta behandlingshem är 600-700 kr. per dygn. Det är inte mycket jämfört med kostnaderna för fängelsevistelser och annat. Vi vet att våra fängelser kostar mycket pengar. Som jag har förstått det skall en del av de pengarna normalt gå till fickpengar till de intagna, men pengarna har avsatts för sådana här resor. Det är den information som jag har. Det skulle alltså inte vara så att det har avsatts en summa pengar från kriminalvårdsstyrelsens ordinarie anslag för resor av det här slaget. Från anstalten har man upplyst om att man var medveten om att det på det här familjehemmet förekom resor av detta slag men att det i varje enskilt fall skulle fattas särskilda beslut. Det var alltså inte automatiskt så att därför att en intern var placerad på det här familjehemmet, var det grönt ljus för en utlandsresa. Detta har för övrigt också framgått av det brev som jag vet att Göthe Knutson har fått från kriminalvårdsnämndens ordförande och som jag har fått en kopia på. Hur ofta förekommer det att sådana här utlandsresor har använts — inte som semesterresor, det tror jag att de flesta inser att det inte är fråga om — som ett led i ett behandlingsprogram? Såvitt jag har kunnat utröna är det tre fall som har förekommit. Det första fallet gäller just detta familjehem som Göthe Knutson tog upp. Beslut fattades på hösten 1985 när en narkotikamissbrukare, som var dömd till fängelse, fick följa med till Agadir. Det andra fallet gällde en intagen som gick på bibelskola i Dalsland. Han fick följa med på en kombinerad skoloch studieresa till en bibelskola i trakten av Hamburg. Jag vet inte exakt hur många dagar resan omfattade. Det tredje fallet av dessa utlandsresor gällde en ung pojke som placerats i familjevård hos en kriminalkommissarie. Kriminalkommissarien och hans familj hade långt tidigare beställt en resa över julhelgen till Kanarieöarna. Därför fick den unga pojken följa med. Dessa tre fall är de enda som har förekommit och som jag har kunnat få information om. Det finns anledning att i denna debatt skapa någon form av balans. Man beslutar inte om några vidlyftiga semesterresor. Sedan gällde det frågan om resor internt i Sverige. Vid några av de behandlingshem som finns ingår det som ett led i behandlingen att man skall göra fjällvandringar, kanotutflykter eller liknande. Ibland bor man i tält under ganska primitiva förhållanden. Detta är en metod som under många år har använts av bl.a. Hasselakollektivet för att kunna åstadkomma en bra sammanhållning i behandlingsgruppen — en sammanhållning som ofta är en förutsättning för att nå de goda behandlingsresultat som Hasselakollektivet brukar uppnå. På frågan om man skall ge de intagna möjlighet att vara med på denna typ av resor går det naturligtvis inte att ge ett generellt svar. Jag har försökt att få reda på i vilken utsträckning detta har förekommit. Det har tyvärr inte varit möjligt. Jag anser att en seriös behandlingsplan med begränsade inslag av denna typ av resor som jag just har redovisat, fjällvandringar etc., kan vara befogade. I varje enskilt fall måste det naturligtvis ske en seriös prövning. Det måste finnas en fullständig behandlingsplan när man tar ställning till dessa frågor.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för hennes inlägg och svar. Låt mig citera justitieministern när hon beskriver interner som finns med i dessa sammanhang. Hon säger att det är människor som har hamnat vid sidan om. Ja, så kan man tycka.

Redan i december 1985, dvs. fem år senare, fick han åka på denna utlandsresa till Marocko. Vilken form av kriminalvårdsbehandling sker vid en sådan resa till Kanarieöarna, Marocko eller som i det inställda fallet till Egypten? Jag tror vem som helst skulle uppskatta en sådan resa, och en vanlig medborgare skulle nog anse att det var en semester.

Av det belopp som inkommer i dygnskostnader avsätter hemmets föreståndare 10 000 kronor för den planerade utlandsresan. Därutöver skall kriminalvårdsverket betala ytterligare 5 000 kronor för resan — om den kommer att äga rum.” Det är klart att fickpengar kan vara ett relativt begrepp, men det är inte dåligt att under ett halvår kunna lägga undan så mycket att det sammanlagt uppgår till 5 000 kr. Jag tar då halva det belopp som nämns, eftersom det var två personer som skulle resa. Det är naturligtvis lättare att spara om pengarna är obeskattade, men för en vanlig knegare är det nog ganska svårt att under ett halvår av fickpengar spara ihop till en utlandsresa. Jag upprepar, herr talman, vad jag sade i ett tidigare inlägg, att många särskilda åtgärder måste vidtas för att rehabilitera människor som hamnar på anstalt till ett normalt liv. Men man skall nog inte göra det på ett så stötande sätt som nu har beskrivits. Om man gör det, tror jag att man rycker undan mycket av den förståelse som svenska folket, allmänheten, skattebetalarna behöver känna för kriminalvården. Därvidlag är det ju för närvarande ytterligt illa ställt.

Herr talman! Jag kan mycket väl tänka mig att justitieministern avsiktligt anslog hela sin repliktid till att besvara Göthe Knutsons interpellation och första inlägg. Jag upprepar därför gärna min fråga till statsrådet, om det inte kan vara motiverat med ett särskilt klarläggande för kriminalvårdsnämnden, som ju skall pröva frågan om vistelse för en intagen som dömts till fängelse i lägst två år. I annat fall skall vistelsen prövas av den övervakningsnämnd till vars verksamhetsområde anstalten hör. Vore det inte befogat med ett klarläggande att dessa s.k. pedagogiska experiment inte får vara alltför orealistiska och inte får bygga på en alltför godtrogen uppfattning om människorna? Jag återkommer gärna till teaterfångarna, eftersom jag tycker att det är en otrolig historia, ännu mer outrerad än en eventuell utlandsresa. Deras resa var betydligt dyrare. Det var fem fångar som fick resa land och rike runt och spela teater. På vad sätt det skulle underlätta deras anpassning till samhället har jag svårt att förstå. Teaterverksamhet gör dem väl ännu skickligare i att dupera myndigheter, kriminalvårdschefer och fångvaktare. Detta resande teatersällskap skulle avsluta det hela med — hör och häpna, och jag hoppas att det aldrig kommer att hända under vår nuvarande justitieminister — en galaföreställning på justitiedepartementet. T.o. m. där saknade man alltså allt sunt förnuft och sinne för hur människor faktiskt är. Det skulle på något sätt vara esset att ha en föreställning på justitiedepartementet för att visa vilka utmärkta pedagogiska experiment vi bedriver i Sverige. I stället har vi gjort oss till ett åtlöje internationellt sett. Jag är mycket tacksam om statsrådet skulle vilja poängtera att det kan vara angeläget med en markering till kriminalvårdsmyndigheterna att de får börja använda sunt förnuft, när de beviljar vistelser utanför kriminalvårdsanstalt.
Herr talman! Jag vill erinra Göthe Knutson om proportionerna i den här frågan. Det finns tre exempel på utlandsresor. Självfallet har jag inte haft någon möjlighet att i detalj gå igenom de behandlingsplaner som har funnits i dessa fall. Jag vet inte i vilken utsträckning det var nödvändigt för den intagne som gick på bibelskolan i Dalsland att följa med på resan till Hamburg. När det gäller ynglingen som var placerad i familjevård hos en kriminalkommissarie misstänker jag att det allmänt bedömdes att denne kriminalkommissarie var en mycket lämplig person att ha ansvar för att återföra ynglingen till ordningen, som man skulle kunna uttrycka det. Jag tycker nog att det då var rimligt att kriminalkommissariens resa till Kanarieöarna under julhelgen inte helt spolierades. Utan att veta ett dugg om den saken kan jag tänka mig att det i det här fallet var hänsynen till kriminalkommissarien och hans familj som vägde tyngst — men det är som sagt bara vad jag antar. Jag upprepar att jag har svårt att tänka mig en situation där en utlandsresa är en nödvändig del av en behandlingsplan. Det uttalandet står jag för. Jag vet att det just nu förekommer en diskussion inom kriminalvårdsstyrelsen om att göra bestämmelserna klarare på den här punkten och ge uttryck för precis samma uppfattning som jag har uttryckt i interpellationssvaret. Det gäller alltså tre fall — jag tycker det finns anledning att påminna Göthe Knutson om det. När man hör Göthe Knutson får man mer eller mindre en känsla av att det nästan varje månad förekommer något av det här slaget, men det gör det alltså inte. Man kan tycka att det är fel att sådant här förekommer, och jag har sagt att jag inte kan se att det är nödvändigt att göra på det sättet. Men litet proportioner i beskrivningen av verkligheten kan man ändå kosta på sig, hur fel man än tycker att det kan ha varit i det enskilda fallet. Jag ber om ursäkt om jag gav intryck av att beskriva långvarigt fängslade personer som sådana som hamnat vid sidan av. Det var faktiskt meningen att det skulle vara en beskrivning av de personer som finns på behandlingshemmen. Där finns ju inte enbart de som är dömda till fängelse utan även ungdomar som är narkotikamissbrukare och som på annat sätt har hamnat vid sidan av det som är vårt samhälles normala sätt att agera men som inte för den skull är dömda eller intagna vid någon anstalt. Min avsikt var att inledningsvis beskriva behandlingshemmen och deras klienter. Får jag sedan säga beträffande teaterresan att justitieombudsmannen har granskat denna teaterresa och funnit skäl för mycket allvarliga erinringar mot hanteringen. Jag har ingen annan uppfattning i frågan än den som justitieombudsmannen har givit uttryck för.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för synpunkter som säkert är av värde i debatten. Nu tycker jag mig emellertid märka ett visst glidande. Jag uppfattade justitieministerns svar på den första frågan i min interpellation som ett rakt och klart besked: det kan inte vara nödvändigt med sådant här resande — alltså en klar signal till kriminalvårdsnämnden och kriminalvårdsmyndigheterna att dessa behandlingsprogram inte skall omfatta sådana extravaganser som är stötande. Det finns alltså en paragraf, 34 §, som statsrådet åberopar. Tidigare utgick jag från att det var meningen att det skulle bli en uppskärpning. Det är av nöden i hela kriminalvården, som ju kännetecknas av betydande mått av slapphet. Statsrådet har också nyligen i TV:s Magasinet klargjort att det behövs en uppstramning. Det var välgörande tal, helt i moderat anda. Det skall noteras, när statsrådet talar om de här tre fallen, som var på väg att bli fyra, att ett av fallen inte kommenterades nu heller av statsrådet. Det gäller en för mord livstidsdömd, som fem år efter hovrättens fastställande av straffet får åka på en semesterresa, en gruppresa, till fjärran land. Jag förstår varför statsrådet inte berörde det fallet utan i stället tog de nämnda, mera fromma fallen som exempel. Även om proportionerna naturligtvis skall begränsas, gäller det också principer.

Herr talman! De mänskliga rättigheterna sitter trångt i världen. Förtryck, diktatur och förakt för den enskilda människans värde är snarare regel än undantag. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har visserligen följts av bindande konventioner på olika områden. Regelverk finns liksom deklarationer till skydd för speciella grupper. Men tyvärr handlar det mycket om vackra ord, och knappast ens om det för det stora flertalet av FN:s medlemsländer; anslutningen till 1966 års konvention om de mänskliga rättigheterna omfattar bara cirka hälften av medlemsländerna. Dessutom är det endast 39 stater, i företrädesvis Europa och Nordamerika, som anslutit sig till det protokoll i vilket FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna ges någon möjlighet att kontrollera och följa upp klagomål från enskilda om att deras rättigheter kränkts. Trots att de inte anslutit sig till olika konventioner har många länder dessutom arbetat för att tunna ut och försvaga de texter som antagits. Tematiska konventioner mot tortyr, förtryck av kvinnor, barnarbete eller diskriminering av olika slag har också fått endast begränsad anslutning. Det är ofta inget fel på de regler som finns. Men viljan att ansluta sig är många gånger dålig, främst hos dem som bäst skulle behöva det. Det är givetvis ingen tillfällighet att de bästa reglerna och de effektivaste kontrollprocedurerna finns inom det europeiska konventionssystemet, där samvetena trots allt ändå kan vara bäst och lugnast och där kontrollen utifrån är minst behövlig. De länder som har öppna demokratiska styrelseskick kontrollerar därigenom sig själva och ger sina medborgare — i jämförelse med medborgarna i de totalitära staterna — vidsträckta möjligheter att påtala övergrepp mot den enskilde. Respekten för de mänskliga rättigheterna är t.ex. i de flesta av våra biståndsmottagarländer bristfällig. Utrikesutskottet redogör i betänkandet för hur de demokratiska och mänskliga rättigheterna i årets behandling av biståndspropositionen fått stort utrymme. Detta är glädjande, inte minst för oss moderater som tidigare i flera år fått kämpa ensamma för betoningen av detta biståndsmål. Ännu har vi inte fått gehör för våra krav på särskilda anslag för demokratiutveckling eller på en kontinuerlig uppföljning av hurdan respekten för de mänskliga rättigheterna är och hur utvecklingen mot eller ifrån demokrati går i de länder som får vårt bistånd. Det har inte heller i biståndssammanhang varit riktigt lika självklart för alla partier att klart stå fast vid att det är individen som är bärare av de mänskliga rättigheterna. Men i de insatser som Sverige gör inom FN systemet hävdar vi ständigt just den synpunkten att det är individen som bär de grundläggande mänskliga rättigheterna. I FN pågår ett ständigt undermineringsarbete, främst från de socialistiska staternas sida, där man försöker ersätta individens okränkbara rättigheter med diffusa skrivningar som överför rättigheterna i statsmaktens eller kollektivens tjänst. Den svenska inställningen måste alltjämt vara att uthålligt hävda vad som ursprungligen infördes i FN-deklarationerna på detta område: individen som bärare av de grundläggande mänskliga, medborgerliga och politiska rättigheterna. Vi har i dag ett i dessa frågor enigt betänkande, och det är glädjande. Enigheten uppnås förvisso ibland till priset av en viss elasticitet i tolkningsmöjligheter och en viss brist på skärpa. Men detta förringar inte betydelsen av en allmän uppslutning kring de teman och de enskilda problem som tagits upp. Om det finns vissa oklarheter manar det bara initiativtagarna bakom de olika kraven till fortsatt vaksamhet på att regeringen verkligen följer de intentioner som här kommer till uttryck. Herr talman! Jag vill speciellt peka på två avsnitt i detta betänkande: Bakom kravet på en särskild rapportör i FN för att undersöka och rapportera våld och förtryck mot kvinnor står motionärer som kan anses representera det moderata kvinnoförbundet. 1979 års konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor har ratificerats av 93 stater. Vid 1985 års kvinnokonferens i Nairobi antogs ett vidsträckt program för att förbättra kvinnornas situation. I det svenska biståndsarbetet har sedan länge betonats vikten av att särskilt beakta kvinnans nyckelroll för framåtskridande i utvecklingsländerna. Som jag tidigare har sagt behövs framför allt bättre kontroll och uppföljningsmekanismer till de överenskommelser som redan finns. Sedan och rätten till självbestämmande länge har Sverige verkat för en särskild post som kommissarie för de mänskliga rättigheterna i FN. Men intresset är ljumt. Tidigare har utrikesutskottet uttalat att en särskild rapportör inte sällan kan utföra ett effektivt arbete som kan bli en påtryckning på de länder som blir utsatta för granskning. Utskottet anser i likhet med förra året också i år att en särskild rapportör för våld och förtryck mot kvinnor skulle kunna spela en viktig roll. Detta inser också medlemsländerna, och många länders motstånd mot en sådan rapportör är därför starkt. De vet att de inte skulle tåla en granskning. Att det finns motstånd mot en god sak får dock inte innebära att man ger upp kampen. Utskottet utgår också från att regeringen fortsätter att undersöka möjligheterna att skapa en särskild rapportör i FN med uppgift att undersöka och rapportera förtryck och våld mot kvinnor. Därmed är vi som står bakom moderata kvinnoförbundets ledning i deras motion nöjda. Herr talman! En motion bär mitt namn. Jag vill med några ord särskilt beröra förhållandena beträffande de mänskliga rättigheterna i Rumänien. När jag skrev motionen i januari visste jag lika litet som de flesta andra svenskar något om Anna-Lisa Stoican och hennes kamp mot en absurd förtryckarregim för att hennes make skall få åtnjuta den rörelsefrihet som är en självklarhet och som Rumänien borde ha särskilda förpliktelser att respektera. Rumänien har inte bara anslutit sig till FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna utan också undertecknat Helsingforsdokumentet inom den europeiska säkerhetskonferensen. Men det fanns redan i januari tillräckligt mycket att peka på. Mindre känd i Sverige men mera känd i världen är den rumänske direktören för FN-forskningsinstitutet UNIDIR, som på samma sätt som Anna-Lisa Stoicans man kvarhålls i Rumänien och vägras återförening med sin familj. Hans familj väntar fortfarande utanför landets gränser på att han skall få lämna den rapport som FN:s generalsekreterare anser att han bör lämna innan generalsekreteraren accepterar den avskedsansökan som den rumänska regeringen för hans räkning har inlämnat. Jag hörde för ett par år sedan en rumänsk kvinna i den svenska Helsingforskommittén berätta om förtrycket i sitt hemland.

Rumänien, ett land utan någon som helst tillgång till förebyggande vård eller preventivmedel, hade länge fullständigt fri abort, och massor av rumänska kvinnor tvingades till ständiga aborter. Plötsligt upptäckte man i landet att det föddes för få barn. Ingen orkar föda barn i ett land där man lever på det sätt som man tvingas göra i Rumänien. Då förbjöds över en natt alla aborter. Antalet dödsfall som följd av illegala aborter steg brant. Nu utsätts kvinnor för tvångsundersökningar för att man skall kunna kontrollera att de föder de barn som staten vill ha av dem. Detta är bara en detalj. Amnesty International har rapporterat om hur tyskoch ungerskspråkiga minoriteter förtrycks och om hur kyrkan — både den dominerande bysantinska och de protestantiska minoritetskyrkorna — har fått sina möjligheter att verka, bevara sin kultur och sprida sitt budskap kringskurna. Man berättar om fängelsestraff för människor som delat ut biblar eller hållit andakter bland sina arbetskamrater eller enbart yttrat sig kritiskt mot regimen. Misshandel, även till döds, av samvetsfångar har rapporterats. I flera fall där Amnesty begärt utredning och svar från officiella myndigheter har över huvud taget inget svar givits. Rumänien har, som jag sagt, utöver förpliktelserna i FN-stadgan också förbundit sig att respektera de mänskliga rättigheterna av europeisk standard i den europeiska säkerhetskonferensen. Det finns ingen anledning att vi stillatigande skall åse det förtryck som sker mot de rumänska folken — de är flera. Rumänien har varit ett land med tidigare rikliga förbindelser både åt öster och väster, med starka kulturella band med sin omvärld, som nu av en hänsynslös diktator med nepotism och förtryck drivs in i fattigdom och skräck. Jag har i motionen begärt att Sverige i FN skall undersöka möjligheterna att utsätta Rumänien för den typ av speciell granskning som man kan göra inom FN-systemet. Motionen har fått en positiv skrivning, åtminstone allmänt hållen, i utskottet. Därför har vi moderater avstått från att markera vår ståndpunkt med en reservation.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

Herr talman! Frihet och demokrati utgör för liberaler grunden för alla andra rättigheter. Därför är de mänskliga frioch rättigheterna en absolut förutsättning för mänskligt framåtskridande. Så uttalade sig Liberala internationalen i år vid sitt möte i Ottawa, när organisationen för att fira sitt 40-årsjubileum antog den s.k. Ottawaapellen om mänskliga rättigheter. Att jubilerande Liberala internationalen valt detta som sitt tema är ett tecken på vilken vikt liberaler både i Sverige och internationellt tillmäter idén om de mänskliga rättigheterna. Människans rättigheter är universella — de tillkommer alla mänskliga varelser. Vår skyldighet att verka för dem får aldrig hindras av nationsgränser eller av protester om inblandning i andra staters inre angelägenheter. Människan är lika mycket värd på bägge sidor gränsen. Det betänkande som vi behandlar i dag spänner över en rad olika problem och berör många olika länder och folk. Ibland hörs protester om att Sverige i för hög grad agerar världens samvete. Men inget vore farligare än att ge upp den gränslösa kampen för mänskliga rättigheter. Som påpekas i betänkandet angår denna kamp hela det internationella samfundet. Idén om vissa grundläggande rättigheter för individen är inte ny. Den fanns bl.a. i både Grekland och Indien för mer än 2 000 år sedan. Men det är framför allt under efterkrigstiden som vi i ökande utsträckning börjat verka för ett internationellt erkännande av denna idé. När man ser på utvecklingen finner man att det finns motsägelsefulla tendenser. och rätten till självbestämmande Å ena sidan ser vi dagligen bevis på kränkningar av människans frioch rättigheter. Det gäller inte minst de sovjetiska judarna, som fortfarande trots den liberalisering som ägt rum har problem att utvandra och som fortfarande har problem att utöva sin kultur i Sovjetunionen. Det gäller kurderna och deras problem att få sina rättigheter respekterade i de stater där de bor. Det gäller utnyttjande av barn och barnarbete, något som sker i en oerhört stor omfattning världen över. Det gäller tvångsförsvinnanden — en terrormetod som använts i ett stort antal stater. Det gäller det världsomfattande förtrycket av kvinnorna och många andra saker som tas upp i betänkandet. Amnestys årsrapport har sedan starten ökat från 20 till 464 sidor i omfång. Även det kanske kan ses som en negativ tendens när det gäller de mänskliga rättigheternas utveckling. Eftersom den är aktuell vill jag också ta upp en inrikespolitisk händelse i Turkiet. Nyligen återvände två kommunistiska ledare, trots varningar, till Turkiet för att starta en politisk verksamhet inför valet. De blev omgående arresterade på flygplatsen. Det vare mig främmande att propagera för det kommunistiska budskapet, men jag måste protestera när en stat som Turkiet, som vill bevara och utveckla sin demokrati och söka medlemskap i den europeiska gemenskapen, tar till sådana metoder och uttalar ett sådant förakt för de demokratiska spelreglerna. Å andra sidan har demokratin fått ett starkare fäste i allt fler länder. Diktatorer i många delar av världen upplever ett ökat tryck. Till och med i Sovjetunionen och Kina märker vi liberaliseringar. I västvärlden tas nu större hänsyn till etniska och religiösa minoriteter än vad som var vanligt tidigare. Inte minst märker vi genom den strida flod av resolutioner och konventioner i internationella fora att mänskliga rättigheter åtnjuter ett ökande internationellt intresse. Just här gör utskottet sin kanske viktigaste analys. Konventionerna har fått en mycket liten effekt i verkligheten. Det beror på flera saker. Anslutningsgraden är låg, och framför allt saknas mekanismer som tvingar staterna att följa konventionerna. När vare sig kontrollbestämmelser eller sanktioner kopplas till en konvention, riskerar den att bli en papperstiger. Man skulle kunna karakterisera det internationella arbetet med mänskliga rättigheter genom att säga: Anden är villig, men köttet är svagt. Den internationella regelkroppen har för svaga muskler. Kanske t.o.m. viktigare än att driva fram nya dokument vore att arbeta dels för att få de konventioner och procedurer som finns accepterade och tillämpade, dels för att få dessa konventioner möjliga att användas operativt. Det finns dock ett undantag, en konvention som verkligen behöver tas fram: konventionen mot dödsstraff. Tyvärr har det hittills misslyckats, men det finns trots allt vissa positiva tendenser. Dödsstraffet har avskaffats i Östtyskland, och i Sovjet har kritiska jurister höjt sina röster. Även om utvecklingen tyvärr har varit negativ i USA på det här området, är läget ändå inte hopplöst när det gäller att åstadkomma en konvention mot dödsstraff. Ett annat principiellt område i betänkandet handlar om de mänskliga rättigheternas plats i vårt bistånd. Det är glädjande att notera att intresset för detta växer i regeringskansliet. Jag tar det som ett bevis för att folkpartiets insatser i debatten äntligen har burit frukt. Att ge de mänskliga rättigheterna ökat utrymme i biståndet kan handla om många saker: —- Det handlar om att bygga upp en demokratisk infrastruktur genom bistånd till valförberedelser, fria massmedia och en oberoende rättsskipning. —- Det handlar om att främja ökat folkligt inflytande över biståndsprojektens utformning. —- Det handlar om att använda dialogen med mottagarländerna för att hävda de demokratiska värdena och vår syn på mänskliga rättigheter i mottagarlandet. Det handlar om att demokratistödjande insatser bör kunna gå även utöver programlandskretsen. —- Det handlar om att kanalisera biståndet genom enskilda organisationer, för dessa har en klart demokratistödjande effekt genom kontakterna med sina motsvarigheter i mottagarlandet. Jag vill särskilt nämna hur viktigt det är att med biståndet stödja mänskliga rättigheter genom att snabbt gå in i länder som genom maktskifte börjat en övergång till demokrati. Thomas Hammarberg har vid flera tillfällen påpekat hur viktigt det är att kraftfullt stödja nya demokratiskt inriktade regimer som försöker driva utvecklingen rätt igen. Ett sådant land är Filippinerna, som för demokratins överlevnad vore oerhört hjälpt av kraftfulla internationella stödinsatser. Corazön Aquino mottog Liberala internationalens frihetspris i september för sin kamp för demokrati. Läget är naturligtvis mycket besvärligt, men det är inte hopplöst. Tyvärr måste jag konstatera att Sverige har väntat för länge. Jag vill avslutningsvis citera en tysk liberal vid namn Barthold Witte som berättar om sin uppväxt under diktatur. Hans mamma försökte för sina barn förklara skillnaden mellan den liberala demokratin och det totalitära styrelseskicket. Hon sade: Föreställ dig att du vaknar mitt i natten, klockan fem, av att det knackar på dörren. Nu skulle det mycket väl kunna vara polisen, men om du är säker på att det är bagarens pojke som kommer med brödet är det ett tecken på att demokratin och de mänskliga rättigheterna har kommit tillbaka. Herr talman! Jag vill därmed yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det hör ju till ovanligheterna att åtta talare är anmälda då en enig utskottsskrivning behandlas i kammaren. När det gäller utrikesutskottets betänkande nr 4 om mänskliga rättigheter och rätten till självbestämmande är det emellertid inte så konstigt. Betänkandet bygger ju på motioner från alla partier och behandlar många väsentliga frågeställningar, som engagerar de flesta av oss. Det här är ett betänkande som bör läsas av fler än ledamöter, om jag får ge min uppfattning till känna, därför att det är så informativt. Det tar upp många värdefulla bakgrundsbeskrivningar när det gäller aktuella frågor om mänskliga rättigheter. Det är ju både omöjligt och kanske också olämpligt att var och en tar upp samtliga frågor, men jag tror att den sammanlagda debatten ändå kommer att ge en god bild av bredden av och rätten till självbestämmande den svenska debatten. För egen del kommer jag att särskilt beröra den centermotion som behandlas och några av de krav som ställdes där. Låt mig först påminna om att arbetet för de mänskliga rättigheterna är både en rättighet och en plikt. Trots att det har gått nästan 40 år sedan FN:s generalförsamling antog den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna, får vi dagligen bevis för och underrättelser om kränkningar och förtryck i ett stort antal länder över hela världen. Det är viktigt, tycker jag, att man inte enbart lämnar över ansvaret till de nationella organen genom att säga: Det här får regering och riksdag ta hand om. Det är inte bara stora deklarationer i internationella sammanhang som behövs, utan vi har alla, var och en av oss, vardagslivets odramatiska möjlighet att påverka i den lilla skalan. Det är ett dag-för-dag-arbete, som måste pågå med envishet och med styrka. De mänskliga rättigheterna, som FN formulerade dem, innehåller bl.a. rätten till liv, frihet och personlig säkerhet och förbud mot slaveri, tortyr och omänsklig behandling. Men som Maria Leissner konstaterat finns det ännu inte en konvention om förbud mot dödsstraff — bara begränsningar i dess användande. Detta är ett steg på vägen, men det undanröjer inte det mest brutala av allt, att en stat överlagt kan ta sina medborgares liv. Centerpartiet har i motion 531 begärt att regeringen skall ta nya initiativ för att få till stånd en internationell överenskommelse om avskaffande av dödsstraffet. Vi gör det inte för att peka på något bristande intresse — det är viktigt att understryka — utan för att ge uttryck åt det breda stöd som regeringen har när den driver Sveriges krav. Det är ju ett känt faktum att en klar majoritet senaste gången röstade mot Sveriges försök att få frågan på dagordningen i FN. Det kan verka positivt att antalet avrättningar och dödsdömda har minskat under de senaste åren, men den förhoppning som detta väcker bleknar igen, när man med Amnesty kan konstatera att antalet länder där dödsstraff tillämpas har ökat. Däremot går utvecklingen framåt i Europa. Över hälften av Europarådets medlemmar har undertecknat ett tilläggsprotokoll till den europeiska konventionen. Ett alldeles nytt framsteg för mänskliga rättigheter i Europa är också den konvention som i år har antagits av Ministerkommittén — mot tortyr och inhumana eller förödmjukande straff, som översättningen kan lyda. Denna konvention ger nämligen en internationell kommitté rättighet att besöka platser där personer finns som är på ett inhumant sätt berövade sin frihet eller utsätts för kränkning av sina mänskliga rättigheter. Konventionen är öppen för undertecknande i slutet av denna månad, och jag förutsätter att den kommer att bli till stor hjälp och nytta för att bekämpa människas våld mot människa också när det formellt råder fred. Herr talman! Barnen är en särskilt utsatt grupp i samhället, som borde skyddas via ett vuxenansvar, eftersom de representerar framtid och möjligheter. Vi vet alla att detta ”borde skyddas” är så långt man kan komma i dagens verklighet. Barnen drabbas i allmänhet hårdast av de naturkatastrofer som vi dagligen påminns om — i morse fick vi i nyheterna en rapport om att 15 miljoner barn dör av ren svält varje år — men ännu mera borde deras skyddslöshet och utsatthet vädja till oss när orsaken är rent människoframkallad, så att säga. Jag hade för ett tag sedan tillfälle att se en film som betraktade en aktuell konflikt just från barnens synvinkel. Vilken konflikt det gällde gör faktiskt detsamma i det här sammanhanget — villkoren är lika grymma på många ställen på vår jord. Kameran vandrade från unga ansikten med gamla ögon till stympade lemmar, skrumpnande ärr och deformerade kroppar. Ingen fråga ställdes av dessa barn, men hela den avslutande sekvensen var ändå anklagande: Vilken framtid ger ni oss? Det är de överlevandes fråga. De många dödsoffren under krig och andra konflikter anklagar bara via statistiken. Ett annat exempel på att det ofta är barn som får dyrt betala för de vuxnas konflikter är användandet av plastkulor, som är en ohygglig variant av den s.k. gummikulan och ofta används för att skingra demonstrationer och annat. Jag hade tillfälle att tala med några irländska kvinnor häromveckan och höra deras berättelser om vilken effekt dessa hårda projektiler har, i och för sig på alla men speciellt på barn, där de är lemlästande och oftast dödande. Den frågan har redan uppmärksammats både i kammaren och i internationella konventioner i olika sammanhang men måste tas upp gång på gång, så att England och Sydafrika, som enligt den uppgift jag har fått är de enda länder som använder dessa plastkulor i dag, också i fortsättningen får mycket starka påtryckningar från Sverige. Vi har från centerpartiets sida lagt särskild tonvikt på barnens mänskliga rättigheter. Det är värdefullt att utskottet ställer sig enat bakom vårt krav på att arbetet med en konvention för barn ges hög prioritet och att Sverige är aktivt i det arbetet. En stor del av betänkandet ägnas åt frågorna om barnens villkor, och det tycker vi är en bra markering. Till sist några ord om situationen på det mänskliga rättighetsområdet i några länder som särskilt har tagits upp i motioner som behandlas i betänkandet. Det har ett särskilt värde att vi har fått tillfälle att studera och uttala oss om förhållandena inom de här speciella områdena. Problemen får då en mycket påtaglig belysning, som kanske ger mer än allmänna omdömen och synsätt. Exempelvis Rumänienfrågan har på ett särskilt sätt berört oss detta år. Jag kan instämma i att vi skall ha ambitionen att noga bevaka utvecklingen så länge det finns sådana exempel på de oacceptabla förhållandena som familjen Stoican. Jag skall säga några ord om två av de motioner som handlar om de sovjetiska judarnas situation. Man har där på senare tid kunnat se nya tendenser. Det kan inte betecknas som en viss lättnad i förhållandena — det vet vi inte mycket om — men vi kan ändå skönja en viss förhoppning. Ett antal välkända personer har äntligen fått tillstånd till utresa, bl.a. Ida Nudel, familjen Brailovskij, Josef och Inna Begun. Vad detta betyder för dem som ännu inte har fått positivt besked på sina ansökningar återstår att se. Två saker får emellertid inte glömmas bort i sammanhanget: För det första bör var och en enligt FN ha rätt att lämna sitt land och även att återvända dit om man så önskar. Detta grundläggande åtagande har ännu inte uppfyllts av Sovjetunionen. De i sammanhanget få personer som beviljats utresevisum får inte, hur glädjande detta än är, skymma det faktum och rätten till självbestämmande att Sovjet ännu inte som medlemsland uppfyller de krav som FN ställer. För det andra återstår över 10 000 s.k. refuseniks och förmodligen också ett okänt antal, som inte vågat eller ansett det möjligt att ansöka på grund av osäkerhet för familj och anhöriga. Dessa människors rätt måste naturligtvis också i fortsättningen försvaras. Herr talman! Det är som sig bör att utskottet står enigt bakom betänkandet om de mänskliga rättigheterna, och jag har bara tagit upp några få av de områden som berörs i vårt betänkande. Det är väsentligt av den anledningen att vi utifrån den enigheten starkt kan driva frågan i olika fora och ta vårt ansvar samt också i fortsättningen arbeta för att förbättra människors villkor och försvara deras rättigheter var de än kränks. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utrikesutskottets hemställan i betänkande nr 4.

Herr talman! Jag yrkar bifall till utrikesutskottets hemställan i betänkande 4. Det finns, som redan har påpekats av tidigare talare, inga reservationer, utan vi har ett enigt utskott bakom betänkandet. Det är naturligtvis bra att vi har kunnat enas om uttalanden och skrivningar i dessa frågor, som alla har kunnat ställa sig bakom, så att vi har fått ett enhälligt utskottsbetänkande. Det betyder givetvis inte att de olika frågor som vårt parti eller andra partier har drivit kommer att försvinna, utan de kommer att återkomma och vi kommer att få debattera dem på nytt. I dagsläget är det bra att det finns en enighet i denna fråga. Den har också manifesterats i olika flerpartimotioner som behandlas i utskottsbetänkandet, vilket också är ett tecken på att det finns vissa gemensamma och övergripande värderingar på detta område, som alla kan ställa sig bakom. Man kan spekulera litet i varför debatten om mänskliga frioch rättigheter har pågått under hela efterkrigstiden och kanske intensifierats alldeles speciellt under det senaste decenniet. Man kan fråga sig om det beror på att övergreppen mot olika människor i olika stater i olika delar av världen har ökat, att förtrycket har blivit värre, att människor plågas mer i vår tid än tidigare. Om man försöker göra någon sorts statistiska överväganden torde man finna att så inte är fallet. Det har alltid förekommit folkmord, tortyr osv. i mänsklighetens historia. Den ökade uppmärksamheten kan nog inte bero på ökat våld. Däremot är det väl ganska klart att den ökade insynen, det ökade informationsflödet, den snabba informationen i massmedia överallt i världen har gjort att olika förhållanden kommer fram och belyses på ett helt annat sätt än i det äldre samhället. Denna utveckling har faktiskt skett i vår tid. — Jag tror att det är en övergripande och viktig orsak till att debatten om mänskliga frioch rättigheter har intensifierats och till att opinionen och trycket mot dem som utför övergrepp har ökat. Man är medveten om att det gäller att förändra situationen — eljest riskerar man att råka ut för det internationella samfundets fördömande. Man kan inte heller tala om civilisationen och säga att vi allteftersom världen civiliseras blir bättre människor. Den illusionen har kanske funnits, men vi har sett alltför många övergrepp i vår egen tid från s.k. civiliserade stater. Det gäller stater som har anslutit sig till alla möjliga fina värderingar om demokrati och mänskliga frioch rättigheter — och ändå har det, som alla känner till, förekommit fruktansvärda övergrepp. På det sättet har inte människan förändrats. Det viktiga är, anser jag, att man fortsätter, så mycket man orkar efter måttet av sin förmåga, att ta till sig den flod av information som kommer om sakernas tillstånd, att man orkar opponera, att man orkar försöka driva opinion och skapa internationellt tryck. Vår uppgift, här hemma i vårt land, är givetvis att skapa en opinion i Sverige för att bekämpa sådana här företeelser. Jag nämnde demokratiska frioch rättigheter. Jag vill påstå att s.k. demokratiska frioch rättigheter i ett land — dvs. val, parlament i vanlig formell ordning, regeringar som på något sätt grundar sig på parlamentariska majoriteter — inte ger några som helst garantier för att mänskliga frioch rättigheter respekteras. Jag kan som exempel nämna Indien, som är en stat med en mycket modern konstitution, en av de mest långtgående som vi känner till. Det finns inte heller något land, tror jag, där så många människor utsätts för förtryck, där mänskliga frioch rättigheter undertrycks så mycket som just i Indien. Det gäller barn, kvinnor, oliktänkande, fattiga, kastlösa osv. Ett annat land litet närmare oss är Turkiet, som redan har nämnts i debatten. Där håller man nu på att utveckla ett parlamentariskt system. Det skall bli val osv. Turkiet har en regering som grundar sig på ett parti i parlamentet. Ändå är vi helt på det klara med att i Turkiet förtrycks, mördas och torteras människor varje dag och varje vecka — också under de få minuter vi nu debatterar här i den svenska riksdagen. Demokratiska frioch rättigheter i den meningen att man formellt kan tala om val och om parlament är inte någon garanti, det har vi också tidigare i historien sett t.o.m. i Europa. Vi i vpk har väckt några motioner som vi kanske återkommer till senare. En ny företeelse har redan nämnts här — i alla fall en relativt ny företeelse —, dvs. de ”försvinnanden” som förekommer i många stater. Metoden tillämpas i stor omfattning i Latinamerika och även i Turkiet, som jag redan nämnt. Polis, paramilitära förband eller terrorgrupper av olika slag som är oidentifierbara hämtar upp och för bort människor från gatan, i hemmen under natten eller på arbetsplatsen. Ofta försvinner dessa människor helt och hållet, i andra fall återfinns de svårt torterade eller massakrerade utanför de städer och byar där de har levat. Detta är en ny och en mycket allvarlig företeelse som ökar kraftigt i många stater. Det finns alltså all anledning för oss att sätta strålkastarljuset på denna företeelse. Vii vpk har avstått från att driva denna fråga genom att avge reservationer. Jag tror att alla partier i den svenska riksdagen måste ta ställning till och uppmärksamma frågan. Förfarandet med dessa försvinnanden kommer att fortsätta att utnyttjas av de regimer som vill förtrycka vissa grupper och rörelser. Metoden är bekväm och inte så kostsam, och den sätter en oerhörd skräck i befolkningen som har blivit utsatt för den. Slutligen, herr talman, vill jag ta upp frågan om kurderna. Vi har lagt fram och rätten till självbestämmande en motion som vi har haft i många år. I detta sammanhang har vi nöjt oss med skrivningen i utrikesutskottets betänkande.Frågan är för den skull inte avförd från dagordningen. Jag har redan nämnt Turkiet, vilket man ofta återkommer till i dessa sammanhang. Turkiet är åtminstone delvis en europeisk stat. Framför allt genom Europarådet har vi då kanske närmare möjligheter att verka för att sätta press på den turkiska regeringen angående den behandling som regeringen ger sina medborgare. I detta sammanhang gäller det framför allt den kurdiska medborgargruppen. Någon avsevärd förbättring för kurderna i Turkiet har inte inträffat. De är fortfarande oerhört diskriminerade. Jag hade tillfälle att i september göra en resa på två veckor till Turkiet och besöka flera av de stora städerna. Jag talade med folk från skilda samhällslager, yrkeskategorier och naturligtvis med kurder. Det är inte bara i de kurdiska provinserna, i Kurdistan i östra Turkiet, som förtrycket är stort, utan det gäller även de stora städerna Istanbul, Izmir och Ankara i de västra delarna av landet. Många kurder har flyttat dit för att finna arbete och utkomst. De diskrimineras, får jobb sist och får gå först. Uppträder de som större eller mindre företagare får de oftast muta sig till kontrakt, sticka svarta pengar under bordet osv. Turkiska företagare gynnas i första hand och kurderna diskrimineras. Naturligtvis får barnen inte tala kurdiska. Det finns över huvud taget ingen möjlighet att utbilda barnen på det egna språket, utan de måste gå i turkiska skolor etc. Denna diskriminering är ett oerhört övergrepp och ett brott mot alla de konventioner som det har talats om tidigare här i dag. Vårt parti anser att Sverige har möjlighet att driva den här frågan speciellt i Europarådet. Vi återkommer till detta så småningom vid behandlingen av ett annat betänkande. Även i de andra stater där kurderna bor, Irak, Iran och Syrien — som är deras gamla bosättningsområden — förtrycks de mycket hårt. Kriget mellan Irak och Iran har speciellt drabbat den kurdiska folkgruppen. Det gränsområde som ofta nämns i krigstelegram och liknande rapporter är just Kurdistan. Gränsområdet mellan Irak och Iran går rakt igenom de kurdiska bosättningarna. De områdena drabbas från ömse håll. Ena dagen kan kurdiska byar bombas av irakier, andra dagen kan de anfallas av iranska förband. Att kurderna är särskilt utsatta i detta sammanhang glöms ofta bort. Det finns också många kurder som har flytt till Libanon. De har inte funnits där sedan tidigare. Det finns också kurder i Sovjetunionen, ca 250 000-300 000. Sovjetunionen är den enda platsen i världen där kurderna kan ge ut tidningar och böcker samt ha undervisning på sitt eget språk. Det är alltså en viss skillnad på de olika områdena. På grund av de många flyktingarna har vi fått en stor kurdisk bosättning i Västeuropa, speciellt i Västtyskland men också i vårt eget land. Den kurdiska folkgruppen uppgår i dagsläget till ca 9 000 personer i Sverige. Det finns alltså all anledning att uppmärksamma den kurdiska frågan, och vi kommer från vårt partis sida att fortsätta att driva den. Innan jag lämnar ämnet Turkiet, herr talman, vill jag peka på en dagshändelse som redan har nämnts här. För att testa den s.k. demokratiska utvecklingen i Turkiet och de mänskliga frioch rättigheterna där, återvände generalsekreteraren i turkiska arbetarpartiet Nihat Sargin och generalsekreteraren i det kommunistiska partiet Haydar Kutlu den 16 november, dvs. i förrgår, till landet. De beledsagades av parlamentariker från Västeuropa, fackföreningsfolk och medlemmar i de västeuropeiska kommunistiska partierna. Det hela var ett test för att undersöka hur det var med de mänskliga frioch rättigheterna i Turkiet. De arresterades direkt på flygplatsen i Ankara och fördes, trots protester från beledsagarna, till fängelse. Vad som händer med dem där vet man inte nu. Den turkiska presidenten, f. d. generalen Kenan Evren, har uttalat att han aldrig kommer att tillåta några vänsterrepresentanter, några socialister och allra minst några kommunister att återvända och arbeta fritt i Turkiet. I och med detta måste man utdöma talet om en demokratisk utveckling i Turkiet. Det tycks gälla bara vissa medborgare. Med detta, herr talman, yrkar jag än en gång bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är glädjande att vi har ett enigt betänkande från utrikesutskottet när det gäller mänskliga rättigheter och rätten till självbestämmande. Även om det här kanske inte blivit en debatt utan mera av deklarationer, är det självfallet också glädjande att man trots det eniga betänkandet tar upp de här frågorna. Det är nödvändigt att ständigt aktualisera dessa. Jag tänker inte gå in i detaljer i utskottsbetänkandet utan snarare försöka göra några reflexioner. Mycket av det som sagts i dag kan jag ställa mig bakom. Det eniga betänkandet visar att vi i många stycken är överens. FN:s generalsekreterare Pérez de Cuéllar noterade förra året, i den årliga rapporten till generalförsamlingen om FN:s arbete, att FN genom åren varit mycket framgångsrikt och mångsidigt när det gäller att definiera mänskliga frioch rättigheter. Han menar att FN nu står inför en betydligt svårare och mer komplicerad uppgift, nämligen att se till att dessa frioch rättigheter respekteras. Vi har centrala och helt klara internationella normer för dessa mänskliga frioch rättigheter. De finns i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948, som alltså kan fira 40-årsjubileum nästa år. De finns också i de båda konventionerna från 1966 om medborgerliga och politiska rättigheter samt om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. De här båda konventionerna överför principerna från rättighetsförklaringen till lagligt bindande form. Tyvärr har, som talare har sagt före mig, bara litet drygt hälften av FN:s medlemsstater ställt sig bakom konventionerna, dvs. ratificerat dem. I somras var det 85 länder som hade ratificerat konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och 89 som hade ratificerat den om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Utöver detta, som skulle kunna kallas själva normsystemet för mänskliga rättigheter, finns det en lång rad deklarationer och konventioner som har antagits av FN genom åren fram till den år 1984 antagna konventionen mot och rätten till självbestämmande tortyr. Här är att märka att den antogs 1984, men först den 26 juni i år trädde den i kraft. Då hade den ratificerats av de 20 stater som erfordras. Ja, herr talman, regelverket för de mänskliga rättigheterna finns. Det är sämre med efterlevnaden. Om drygt tre veckor, den 10 december, har vi de mänskliga rättigheternas dag. Den firas världen över, också i Sverige. Men jag antar att det går som förr om åren, att den drunknar i vårt svenska Nobelfirande. Det är synd, för egentligen borde denna mänskliga rättigheternas dag vara varje dag på året. Varje dag borde vi driva den här frågan. När vi skall fira de mänskliga rättigheternas dag om tre veckor måste vi, då som i dag, tyvärr konstatera att det förekommer förtryck i de mest skiftande former världen över. Vi tvingas konstatera att man använder tortyr, trots FN:s tortyrkonvention, att man förföljer individer och grupper på grund av tro eller politisk övertygelse, att man fängslar utan rättegång, att man summariskt avrättar människor och att man låter människor tvångsvis bara försvinna. Fortfarande är detta vanliga företeelser runt om i världen. I många delar av världen berövas fortfarande miljoner människor sina möjligheter att helt enkelt överleva. Britta Hammarbacken gav alldeles nyss ett exempel. Rasdiskriminering förekommer på många håll, och det förhatliga apartheidsystemet håller sitt grepp om folken i Sydafrika och Namibia. Jag sade förut, herr talman, att vi egentligen borde driva frågan om mänskliga rättigheter varje dag, och självfallet gör vi det på olika sätt. Men under det år som börjar den 10 december och som pågår fram till 40-årsjubileet av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna den 10 december 1988 borde vi dra i gång en regelrätt kampanj för mänskliga rättigheter. Det finns folkrörelser här hemma som ligger i startgroparna och förhoppningsvis är det likadant världen över. Det riktades en direkt uppmaning till folkrörelserna i världen från FN:s 41:a generalförsamling, alltså den som ägde rum förra hösten. Men FN:s 41:a generalförsamling riktade också uppmaningar till medlemsstaterna att ratificera eller tillträda de konventioner vi redan har, om man inte redan har gjort det. Vidare riktades en uppmaning till medlemsstaterna att upprätta och stärka både nationella och lokala institutioner för att främja och skydda mänskliga rättigheter. Generalförsamlingen uppmuntrade också undervisningsprogram om mänskliga rättigheter. Vi skulle kunna ha undervisningsprogram för olika nivåer inom vårt skolsystem, i princip från förskolan upp till universitetsnivå. Det är självklart att detta är ett viktigt avsnitt när det gäller de mänskliga rättigheterna. För det är med barnen vi kan göra frågan om mänskliga rättigheter till en självklarhet överallt i världen. Det är genom barnen vi kan nå fram. Herr talman! Vi skulle behöva en världskampanj för mänskliga rättigheter, och den skulle mycket väl kunna starta här i Sverige. Jag yrkar bifall till utrikesutskottets hemställan.

Herr talman! Under september månad besökte jag Chile. I Chile förekommer fortfarande omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Jag skall i dag bara ta upp en sida av de här kränkningarna, och det gäller enskilda personers försvinnande på olagligt sätt. Under den månad jag besökte Chile försvann fem personer: José Julian Peria Maltes, Manuel Jesås Sepulveda Sanchez, Alejandro Alberto Pinochet Arenas, Gonzålo Ivån Fuenzalida Navarrete och Julio Orlando Mufiioz Otarola. Under en avsevärd tid har det inte förekommit försvinnanden i någon större omfattning. Mer än 2 000 människor beräknas ha försvunnit i Chile efter militärkuppen. Detta är en allvarlig fråga, inte bara i Chile, utan i många andra länder runt om i världen. Den 14 februari i år anordnades här i Stockholm, under bred anslutning, ett seminarium om enskilda personers tvångsförsvinnanden. Vid detta seminarium berördes bl.a. den arbetsgrupp inom FN som undersöker tvångsförsvinnanden och ofrivilliga försvinnanden. Den har också berörts i utrikesutskottets betänkande. Arbetsgruppen inom FN har verkligen genomfört ett konsekvent, metodiskt och outtröttligt arbete och har regelbundet rapporterat till kommissionen för mänskliga rättigheter. Arbetsgruppen har vid upprepade tillfällen rekommenderat att man inom FN skulle anta ett instrument som skulle kunna vara mer verksamt när det gäller att beivra tvångsförsvinnanden. I arbetsgruppens rapport från den 24 januari 1986 begär man av Subkommissionen för förebyggande av diskriminering och skydd av minoriteter att denna informerar kommissionen för mänskliga rättigheter om förutsättningarna och nödvändigheten av att utarbeta ett internationellt instrument som kan tillämpas vid personers tvångsförsvinnanden och ofrivilliga försvinnanden. Jag delar utskottets uppfattning att tiden ännu inte är mogen för att få till stånd en konvention på detta område, även om den mera långtgående målsättningen bör vara en konvention. Däremot anser jag, i likhet med vad som framkom på seminariet och med vad arbetsgruppen har sagt, att det skulle behövas en resolution eller förklaring som ett hjälpmedel i kampen mot försvinnandena. Utskottet har också behandlat situationen i Turkiet. Det är riktigt att Turkiet numera har öppnat möjligheten för att enskilda klagomål kan göras inom ramen för Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Det är emellertid beklagligt att utskottet inte har observerat att Turkiet har gjort ett flertal förbehåll när det gäller anslutningen, och dessa förbehåll förtar en del av verkningarna av Turkiets anslutning till tilläggsprotokollet. Det är angeläget att Turkiet i fortsättningen förbehållslöst ansluter sig till tilläggsprotokollet. Situationen i Turkiet är allvarlig. Regeringspartiet har hitintills inte medverkat till att några som helst ändringar kommit till stånd i den starkt antifackliga lagstiftningen, som står klart i strid inte bara med konventionen om de mänskliga rättigheterna utan också med ILO-konventionen. En massiv internationell opinion måste mobiliseras för att pressa den turkiska regeringen att upphäva den antifackliga lagstiftningen. Demokrati och mänskliga rättigheter är viktiga frågor i den valrörelse som nu pågår i Turkiet. De framsteg som gjorts är klart otillräckliga, vilket jag kunde konstatera under ett veckolångt besök i Turkiet. Kränkningarna gäller främst det utbredda bruket av tortyr och dödsstraff. Det avkunnas ständigt och rätten till självbestämmande nya dödsdomar. Mer än 150 dödsdomar är nu underställda parlamentets prövning. I Turkiet finns i dag 18 000 politiska fångar, varav 12 000 som ännu inte är dömda. Det rör sig för det mesta om medverkan i ”olagliga” organisationer, demonstrationer och strejker. Den nybildade kommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet kräver avskaffande av dödsstraffet, upphävande av alla dödsdomar och allmän amnesti för de politiska fångarna. Detta är mycket angelägna krav, som påkallar ett brett internationellt stöd. De nyligen gjorda arresteringarna av två ledande kommunister i Turkiet, som har berörts av Oswald Söderqvist, är oroande. Det är ett nytt tecken på att demokratin är mycket ofullkomlig i Turkiet. Det är angeläget också för en socialdemokrat att säga att förbud mot kommunistpartier i länder inom ramen för Europarådet inte är acceptabelt. Det finns inget annat land inom Europarådet som förbjuder kommunistpartier, och därför bör inte heller Turkiet upprätthålla ett förbud mot kommunisterna.

Herr talman! Hans Göran Franck och jag har inga delade meningar när det gäller det fruktansvärda brott mot mänskliga rättigheter som tvångsförsvinnandena är. Jag vill bara upplysa om att det som Hans Göran Franck efterfrågade, dvs. en resolution om mänskliga rättigheter, faktiskt antogs av FN:s generalförsamling den 4 december förra året. I den resolutionen sägs det klart ut att man välkomnar beslutet i kommissionen för de mänskliga rättigheterna att förlänga mandatet med två år för den speciella arbetsgrupp som studerar frågan om påtvingade eller ofrivilliga försvinnanden. Vidare uppmanas kommissionen att med prioritet fortsätta det inledda arbetet. Resolutionen riktar en vädjan till alla regeringar att samarbeta med arbetsgruppen. Berörda länder uppmanas också att särskilt beakta arbetsgruppens önskan att besöka varje land för att göra det möjligt för arbetsgruppen att mera effektivt uppfylla sitt mandat. Så sade FN:s generalförsamling. Det är alltså en direkt uppmaning och en uppmuntran till arbetsgruppen i dess arbete. Men vi vet att det behövs mycket fortsatt arbete för att komma till rätta med dessa försvinnanden och de regimer som låter misshagliga eller oppositionella människor, medborgarrättsadvokater och andra, bara försvinna spårlöst.
Herr talman! Jag är mycket väl medveten om den resolution som Karl-Erik Svartberg talar om. Det har också förekommit tidigare resolutioner i den här frågan, eftersom arbetsgruppen har funnits sedan 1980. De uttalanden som FN:s generalförsamling har gjort i anledning av att en arbetsgrupp har tillkommit har varit värdefulla och viktiga i arbetet. Vad det nu rör sig om är inte en resolution av denna karaktär utan om att göra en förklaring — eller resolution — som skulle kunna vara ett första steg mot en konvention. Vid det seminarium jag talade om lades det fram ett utförligt förslag i den riktningen. Jag vill också nämna att FEDEFAM har tagit upp frågan och anser att man fått en positiv respons från FN:s arbetsgrupp för en sådan förklaring, som mera i detalj går in på de olika problemen som rör försvinnanden, men att en sådan förklaring inte har karaktären av en konvention. Det är inte främmande för Förenta nationerna att man arbetar på detta sätt. Många av de framsteg som har skett på de mänskliga rättigheternas område har börjat med en förklaring eller resolution för att därefter, när tiden är mogen, övergå till konvention.

Herr talman! Jag har åtskilliga gånger varit uppe i den här talarstolen och talat om värdet av betyg. Det är bra att vi har ett särbetänkande om betygen, nämligen Ub 1987/88:5 som vi alltså nu debatterar. Att betygen är föremål för stort intresse vittnar inte minst de många betygsmotioner som väckts här i riksdagen om. Ett genomgående krav under åren från oss moderater har varit: Låt oss avskaffa det relativa — om än modifierade — betygssystemet och ersätta det med ett rättvist sådant. Mest fart tog betygsdebatten i samband med tumultet kring införandet av blockbetyg. Förvisso är den debatten inte slutförd. Varje ämne har sitt eget värde och skall så ha fortsättningsvis — det kommer vi moderater att medverka till. Men den har också ett ursprung i resonemanget om att ”femmorna är slut”. Oavsett om detta resonemang har utgått från en felaktig uppfattning lokalt om vilka jämförelser som skall göras eller från att någon tillförlitlig rikslikare inte kunnat fastställas är vår slutsats: Systemet har inte fungerat. Därför kräver vi nu i vår reservation, som så många gånger förr, ett annat betygssystem. Det är djupt beklagligt att utskottets majoritet — som i själva verket är en socialdemokratisk minoritet — inte ställer upp på en absolut nödvändig förändring — för tilltron till ett betygssystem, — för elevernas skull, = för deras möjligheter att visa vad de verkligen kan och vad som är deras huvudinriktningar. Står inte den socialdemokratiska minoriteten i utskottet på elevernas sida? Har ni en så kollektivistisk syn på människor att ni inte vill tillåta någon att finna sig själv och komma till sin rätt? Har ni aldrig tänkt på att någon som är svag i ett ämne kan vara så mycket bättre i ett annat och vill känna tillfredsställelse över att kunna visa det? Ulf Nilsson — känd pedagog från Malmberget — sade i en intervju om dagens grundskola: ”Den utgår ifrån att alla skall springa 100 m på samma tid.” Jag undrar vad den socialdemokratiske idrottsministern — eller skolministern — säger om det. För är det så man tycker, skall man ju avskaffa allt vad skolungdomstävlingar heter, det må sedan gälla idrott, matematik eller något annat. En del kan springa fort, en del kan hoppa högt eller långt, andra är duktiga bollbehandlare — individuellt eller i lag. En del visar sig vara språkinriktade, andra löser matematiska problem snabbt. Vad som förenar alla elever är att de accepterar att någon är bättre i något och inte ser något förnedrande i det. Var och en har sin specialitet. Det skall man ha rätt att få bevis på. Och när det gäller skolans ämnen skall betyget vara kvittot på vad man har inhämtat i de olika ämnena i förhållande till de krav läroplanen ställer. Den socialdemokratiska minoritetens argument för bibehållande av nuvarande betygssystem är rent ut sagt erbarmliga. De innehåller inte något som helst försvar — att det är bra. På s. 3i betänkandet står: ”Utskottet finner inte att det föreligger skäl för riksdagen att uttala sig för förändringar i betygssystemet---.” Allt som står i övrigt i betänkandet är referat, och man anför inga som helst synpunkter. I vår reservation framför vi punktvis flera anledningar till att betygssystemet måste förändras och anger vilka krav som ett riktigt betygssystem måste uppfylla. Vi kräver att regeringen senast under år 1989 lägger fram ett samlat förslag som uppfyller våra krav. För det första gäller vad jag redan har sagt läroplanens krav på kunskaper och färdigheter skall vara utgångspunkten för betygsättningen. Kunskaperna skall relateras till kursernas innehåll och inte till vad klasskamraterna eller årskurskamraterna i riket kan. För det andra skall naturligtvis eleverna inför val av ämnen och individuella satsningar få en klar redovisning från skolan vad dessa betyder. På så vis blir betygen en sporre för eleverna att satsa på det de själva tycker är viktigt och intressant. Herr talman! Skolans information skall också göra klart för eleverna vilka grundkunskaper de måste ha för vidare studier. Utan den informationen lurar skolan eleverna och kan åsamka dem en skada, som kanske aldrig går att reparera. För det tredje är det odiskutabelt att inget annat system än betyg ger elever och föräldrar den mest objektiva informationen om skolresultaten, förutsatt att betygssystemet är rätt utformat. För det fjärde är det otillständigt att elever går 14 terminer i skolan innan de får det första skriftliga beviset på sina kunskaper. Betyg skall ingå som en naturlig del av skolarbetet och inte vara något dramatiskt som inträffar i årskurs 8. Därför skall betyg ges även i tidigare årskurser. För det femte behöver den nuvarande femgradiga betygsskalan ses över. Eftersom en av betygsfunktionerna är att vara instrument för urval till högre studier bör systemet omfatta fler betygssteg än nu. För det sjätte måste det också skapas likvärdighet mellan betyg givna i ungdomsskolan och betyg inom den statliga och kommunala vuxenutbildningen. För det sjunde skall elever ha möjlighet att efter kompletterande studier förbättra sitt slutbetyg i ett eller flera ämnen och få tillgodoräkna sig detta när de söker vidare utbildning. Jag har inte minst här i kammaren talat för att orättvisor skall rättas till. Den största orättvisa jag har upplevt på skolans område är just denna: Ditt en gång givna slutbetyg gäller när du söker vidare utbildning. Det är det som gäller, oberoende av hur mycket kunskap du efteråt skaffat dig inom skilda ämnen. Vad du egentligen kan får inte räknas dig till godo, även om du tenterat för och fått ett högre betyg. Det är, herr talman, ett stort underkännande av vårt helt omöjliga, modifierade relativa betygssystem. Jag yrkar bifall till reservation 1 och även till reservation 4.